Herr talman! Jag har inga invändningar att göra mot herr Wiklunds bedömning av flyktingsituationen i Afrika och dess allvar. Vi är ju eniga om att vi har att räkna med ett växande flyktingproblem. Herr Wiklund ville att jag skulle uttala mig om den siffra han nämnde för att så att säga ange flyktingproblemets kvantitet. Jag kan inte säga annat än att det var den senaste siffra, som utrikesdepartementet fått och som herr Wiklund använde och att den tycks spegla verkligheten. Vi har, som herr Wiklund hörde och som han också tog fasta på, planerat en framstöt för att koordinera ansträngningarna att hjälpa flyktingarna i Afrika. Herr Wiklund ville veta vilka organ, myndigheter eller kommittéer som handlade den frågan. Det är inget av dem han själv nämnde, utan det är vår nu sittande FN-delegation, som i generalförsamlingen — vars session pågår fram till jul — tar upp denna fråga i fjärde utskottet, förvaltarskapsutskottet. Där handläggs de stora afrikafrågorna, och vi fann det lämpligare att ta upp saken där än i det sociala utskottet. För dagen är det svårt att skissera hur läget är. Det finns sympatier för tanken på en koordination, men det råder ännu delade meningar om frågan huruvida FN:s generalsekreterare själv centralt skall hålla i den eller om flyktingkommissarien bör få ett särskilt ansvar för de afrikanska flyktingarna. Förhandlingarna om detta pågår, och jag vet i denna stund inte om resolutionen är framlagd — det händer mycket under de sista dagarna av en generalförsamlings session. Till sist vill jag säga att jag inte kan ge herr Wiklund något svar på frågan hur mycket vi just för dagen har på vårt »humanitära» konto; jag har inte bokföringen med mig. Men det finns möjligheter att göra överflyttningar mellan olika anslagsposter för humanitära ändamål, om katastrofer inträffar, och därvid klämma fram en del pengar. Det skedde t.ex. förra veckan då vi anslog 1 miljon kronor till översvämningsoffren i Italien. Med detta tror jag att jag har besvarat de direkta frågor herr Wiklund ställde.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket. Jag vill bara ställa ytterligare en fråga beträffande den 30-mannakommitté som flyktingkommissarien har till sin hjälp. I den mån vi deltar i internationellt arbete har vi kunnat erfara att många kommittéer ser vackra och mycket representativa ut på papperet medan de i verkligheten spelar en mycket liten roll. Det var därför jag gjorde der lilla reflexionen kring denna kommitté som verkar imponerande och betydelse: full, att jag är tveksam huruvida der spelar någon egentlig roll. Och det var till den reflexionen jag sedan anknöt mitt beredskapsresonemang. Jag vore tacksam om jag kunde få veta hur det förhåller sig med denna kommitté.

Herr talman! Herr Oskarson har med anledning av 1960 års befälsstatsdelegations förslag rörande reservunderofficersinstitutionen vid armén frågat mig, om jag är beredd att medverka till att underofficerare som utträder eller utträtt ur värnpliktsåldern ges möjlighet att vinna anställning som reservunderofficerare. 1954 års befälsutredning, vars betänkande låg till grund för den befälsordning vid armén som beslöts vid 1960 års riksdag, ansåg att reservunderofficerare inte behövdes för arméns krigsorganisation. Eftersom behovet av reservunderofficerare vid vissa av arméns truppslag inte hade klarlagts av utred ningen, tog riksdagen emellertid inte ställning i frågan. Sedan sommaren 1960 har dock endast underofficerare och underbefäl som avgått med pension från aktiv stat tagits in i reserv. 1960 års befälsstatsdelegation föreslår att reservunderofficerarna skall finnas kvar. Deras uppgift skall vara att täcka krigsorganisationens behov av kompanikvartermästare. Bland de grupper som skall kunna vinna inträde i reserven finns även värnpliktiga fanjunkare och styckjunkare som utträder ur värnpliktsåldern, alltså den personal som åsyftas i interpellationen. Befälsstatsdelegationen anser emellertid att dess förslag inte bör genomföras förrän ett nytt tjänsteställningssystem har införts. Delegationen föreslår därför, att anställningsstoppet tills vidare behålles utom för värnpliktsavgångna underofficerare, som under vissa förutsättningar redan nu bör ges möjlighet att inträda i reserven. Remissinstanserna har ställt sig positiva till förslaget om att behålla reservunderofficersinstitutionen. Därmed anser jag att grund finns för att ge reservanställning åt värnpliktiga underofficerare, som utträder eller under tiden för anställningsstoppet har utträtt ur värnpliktsåldern och som fortfarande kan krigsplaceras i aktuella befattningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för försvarsdepartementet för svaret på min interpellation och för den positiva inställning till det aktuella problemet som statsrådet enligt min mening har givit uttryck för. Genom att värnpliktiga underofficerare nu beredes möjlighet att vinna anställning i reserven kan krigsorganisationen tillgodogöra sig en välbehövlig förstärkning av väl utbildade, erfarna och kunniga befattningshavare, som annars skulle försvinna ur de tjänstgöringsskyldigas led. Dessa värnpliktiga underofficerare har genom att frivilligt utbilda sig inom sitt område ådagalagt ett intresse, som kommer våra krigsförband väl till pass och är av stort värde för dessa. Det är alltså ett både välbehövligt och värdefullt tillskott ur krigsorganisatorisk synpunkt. Låt mig bara i anslutning till vad som säges i svaret, att »dessa underofficerares uppgift skall vara att täcka krigsorganisationens behov av kompanikvartermästare», peka på att det även finns andra befattningar inom det militära, där dessa underofficerare tidigare har tjänstgjort och där de säkerligen även efter värnpliktstiden — alltså som reservunderofficerare — kan göra en betydelsefull insats. Jag hoppas att begränsningen när bestämmelserna utformas inte blir så snäv som svaret har givit uttryck för. Jag vill även här framhålla att många av dessa värnpliktiga underofficerare är eller har varit aktiva funktionärer inom den frivilliga befälsutbildningsrörelsen och har där nedlagt ett intressant och oegennyttigt arbete. Ända sedan anställningsstoppet infördes, och det är nu snart sex år sedan, har det gjorts otaliga försök att få detta röjt ur vägen, dock utan framgång. En märkbar nedgång av antalet värnpliktiga underofficerare som deltagit i frivilligt arbete och frivillig utbildning har också kunnat konstateras under denna period. När nu stoppet hävs, kan jag garantera att detta kommer att undanröja mycken misstämning och olust inom den berörda kategorien av vårt värnpliktiga befäl, vilket i sin tur kommer att medföra ökad arbetsglädje och ökad aktivitet från deras sida inom frivilligt försvarsarbete. Dessutom måste det rent personligt för var och en som 20—25 år frivilligt har deltagit i en verksamhet innebära en tillfredsställelse att så länge han är lämplig få lösa den uppgift inom det militära försvaret vartill han under hela sin värnpliktstid har utbildat sig. Genom att låta honom behålla denna befattning, som han själv önskar och vill behålla, bereder man honom tillfälle att göra sin största och bästa möjliga insats inom totalförsvarets ram. Herr statsråd! Vad som nu är väsentligt efter denna långa väntan är att myndigheterna, som har att anställa dessa reservunderofficerare, utan dröjsmål erhåller erforderliga anvisningar för praktiskt handlande. Därför vill jag uttrycka förhoppningen att statsrådet gör vad som göras kan för en skyndsam fortsatt handläggning av ärendet.

Enligt vad jag inhämtat torde energi kommittén komma att ge vissa synpunkter på hur olika energikällor påverkar vår miljö när det gäller förorening av vatten, luft och jord och på åtgärder som kan komma att behövas för att avhjälpa eller minska olägenheterna av sådana föroreningar. Ytterligare synpunkter på dessa frågor torde framkomma vid remissbehandlingen av kommitténs kommande förslag. Några särskilda åtgärder i den riktning herr Tobé avser planerar jag inte för närvarande. Vad gäller herr Tobés andra fråga vill jag erinra om att vattenkraftandelen i statens vattenfallsverks utbyggnader sjunkit kraftigt under senare år. Sedan oljeoch atomkraftverk blivit alltmer konkurrenskraftiga kommer denna tendens att bli ännu mera markant i framtiden. Såvitt man nu kan bedöma kommer vattenkraftandelen av vattenfallsverkets utbyggnadsbehov — vilken för närvarande är dominerande — att uppgå till endast omkring 1/5; under 1970-talet. Den statliga vattenkraftutbyggnaden kommer alltså att nedtonas högst väsentligt. Till denna utveckling har bidragit de överenskommelser, som träffats mellan vattenfallsverket och företrädare för naturvårdsintressena rörande avvägningen mellan vattenkraftutbyggnad och naturvård. Dessa överenskommelser innebär — som herr Tobé känner till — att man i stor utsträckning undantagit en ej obetydlig vattenkraft, som i och för sig varit kommersiellt utbyggbar. Jag vill också tillägga att det vid beredningen av de mål rörande vattenkraftutbyggnad, som prövas av Kungl. Maj:t, alltid tas hänsyn till såväl de ekonomiska intressena som naturvårdsintressena.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret på min interpellation. Svaret andas ju förståelse för de frågor som jag framfört, och jag är inte förvånad eftersom jag känner till statsrådets intresse för dem. Men jag vill i alla fall anknyta några reflexioner. Utgångspunkten för min fråga var ju att utvecklingen går mot allt större utnyttjande av värmekraft och kärnkraft i stället för vattenkraft. Då blir det också betydelsefullt att göra en avvägning mellan dessa tre kraftkällor. Frågan har uppmärksammats inom handelsdepartementet, där det tillsatts en kommitté — energikommittén — som ur strängt samhällsekonomiska synpunkter skall göra denna avvägning och försöka göra den optimal. Men det är naturligt att man därvidlag inte tagit med naturvårdsfrågorna. Och för min del anser jag att utnyttjandet av alla dessa tre kraftkällor har naturvårdsaspekter som alls inte är problemfria. Det behövs en avvägning även ur andra synpunkter än de rent samhällsekonomiska, och det är med en viss oro som man på naturvårdshåll betraktar utvecklingen. Herr statsrådet förklarar nu att han inhämtat att energikommittén torde komma att »ge vissa synpunkter på hur olika energikällor påverkar vår miljö när det gäller förorening av vatten, luft och jord». Jag utgår emellertid från att energikommittén med den sammansättning den har, inte är kompetent att göra detta på ett riktigt sätt. Vidare fäster herr statsrådet vissa förhoppningar vid remissinstansernas kommande yttranden. Men det blir ju så, att mot ett väl sammansvetsat lag — energikommitléns ledamöter — som fått i uppgift att klara avvägningen mellan energikällorna ur samhällsekonomisk synpunkt ställs en rad splittrade remissinstanser. Jag menar inte att de är splittrade på det sättet att de skulle ha många olika åsikter att föra till torgs, men de är inte samlade och det blir därför svårt att få ett alternativ till kommitténs förslag. Och det är väl just det vi söker i detta fall: ett alternativ till ett från rent samhällsekonomiska utgångspunkter uppbyggt förslag — ett alternativ som naturvårdssidan kan ställa på fötter. Detta är en alltför allvarlig sak att överlåta åt energikommittén och handelsdepartementet, och det vore beklagligt om jordbruksministern som vår högsta naturvårdsmyndighet spelades bort då en väl underbyggd men ensidig syn på frågan presenteras. — Herr statsrådet och jag är överens om att naturvården också kan inräknas i samhällsekonomien. Men den sorts samhällsekonomi som energikommittén har att ta hänsyn till tror jag är för ensidig i detta fall, och därför vill jag vädja till statsrådet att han, trots de förhoppningar han hyser, för säkerhets skull står beredd, när utredningsresultatet redovisas någon gång under nästa år. På min andra fråga — om nedtoningen av vattenkraftutbyggnaden i statlig regi — svarar statsrådet att vatten kraftandelen i statens vattenfallsverks utbyggnader sjunkit kraftigt under senare år. Och visst sker en sådan nedtoning. Denna har två orsaker. Den första är att det numera finns mycket få vattendrag att bygga ut kommersiellt med god ekonomi, den andra att värmekraften har så pass god ekonomi och kärnkraften kan väntas få det ganska snart. I ett sådant läge är det inte tillfredsställande att fortsätta att bygga ut vattenkraften och därvid stödja sig på 1961 års överenskommelse inom den s.k. naturvårdsdelegationen — en överenskommelse som också brukar kallas för »freden i Sarek». Det är mycket som ändrat sig sedan dess. Ett symtom är att den nämnda energikommittén tillsatts, ett annat att Svenska vatten kraftföreningen har beslutat att ändra sitt namn till Svenska kraftverksföreningen. Statsrådets antydan i interpellationssvaret, att en nedtoning håller på att ske, är också ett symtom. Som samhällsplanerare anser jag att det saknas en ordentlig bakgrund till de beslut som skall fattas härvidlag. Man brukar i planeringsprocessen tala om att man skall inventera, prognostisera och planera. Inventering är alltså att göra klart för sig vilka utgångspunkter vi har inom olika områden. Man kan väl säga alt beträffande vattendragen — i de avseenden som berör naturvårdsfrågor — finns en bra inventering genom Pprofessor Gunnar Beskows arbete. Däremot har inte vattenfallsstyrelsen inventerat det ekonomiska läget för alla vattendrag, men ganska mycket torde vara klarlagt. Prognosen finns ju delvis, men inte fullständigt. Det är en sådan prognos vi skall få av energikommittén, nämligen vilka kraftkällor vi skall använda och vilket kraftbehov vi har. Själva planeringen kan inte göras förrän de två första stegen är klara. Vad jag efterlyser är alltså först en översiktlig planering — det jag kallat för avvägningen — och det är en uppgift som ligger på regeringsplanet. Den kan inte överlåtas till något ämbetsverk som endast har att handlägga vissa speciella frågor. Jag vill framhålla att den kritik som möjligen kan tydas i mitt anförande inte riktar sig mot vattenfallsverket, vilket som affärsdrivande verk måste sköta sin uppgift med de resurser som finns i det läge som råder. Det är för mycket begärt att vattenfallsverket, och även handelsdepartementet, skall göra den behövliga avvägningen. Därför har jag vädjat till jordbruksministern som vår högsta naturvårdsmyndighet att vara beredd, om jag får uttrycka det så. Jag tackar alltså för svaret,
Herr talman! Herr Tobé tycks föreställa sig att vi inom regeringen liksom formerar oss till strid när det gäller att ta ställning till en fråga om utbyggande av vattenkraft eller anläggande av någon industri. Jag tror inte man bör se saken på det sättet, herr Tobé, att det gäller ali komma rustad till ett sådant avgörande med en ensidig argumentering. I regeringen tvingas vi självfallet anlägga en helhetssyn på dessa frågor. Därför har jag större tilltro till energiutredningen och till min kollega handelsministern än herr Tobé har när det gäller naturvårdsintressenas möjligheter att bli tillgodosedda vid bedömningen. Förståelsen har ju ändå ökat för att vi skall bevara våra naturtillgångar, antingen det gäller att våra älvar och andra vattendrag så långt som möjligt bör skyddas eller det är fråga om att undvika föroreningar av olika slag. Vi har blivit mer uppmärksamma på dessa förhållanden. Men jag vill samtidigt peka på att det uppstår en konflikt mellan de olika naturvårdsintressena. Jag skulle kunna säga att herr Tobé här ensidigt har argumenterat för att slå vakt om älvarna. Men jag antar att han — om han i övrigt accepterar den ekonomiska utvecklingen i samhället — tvingas acceptera utbyggnad av anläggningar som kanske förorenar luften eller medför andra nackdelar. Dessa frågor är således inte så enkla, herr Tobé, att vi bara kan säga: »Här kommer jag och representerar naturvårdsintressena mot de krassa ekonomiska avgörandena.» Jag tror tvärtom att vi måste anlägga en helhetssyn på dessa frågor. Jag kan försäkra herr Tobé att vi i regeringen självfallet inte kan undgå att ta intryck både av den debatt som förts i dessa frågor och — naturligtvis — det bakgrundsmaterial vi har för bedömning av exempelvis frågor om utbyggnad av vattenkraften.

Herr talman! För att undvika missförstånd får jag påpeka, att jag i mitt förra anförande sade, att det ingalunda är problemfritt ur naturvårdssynpunkt att använda de andra energikällorna. Jag känner väl till det och ser med en viss förhoppning fram mot att man skall åstadkomma någonting av en riksplanering. Jag har inte alls några förhoppningar att man skall planera över hela detta vida fält, men att just frågan om hur sådana här stora energialstrande anläggningar påverkar vår miljö borde kunna utredas, är jag alldeles övertygad om. Så jag har precis samma åsikt som herr statsrådet på den punkten. Jag tror alltså att herr statsrådet inte uppmärksammade vad jag nämnde om alt inte heller de andra kraftkällorna är problemfria. Beträffande vad statsrådet sedan sade angående hur man diskuterar över gränserna mellan departementen så vet jag att det görs och att det naturligtvis måste göras. Men jag hade i våras en interpellation som gällde vattenlagen, och då sade justitieministern att det vore inte hans departement, Jag sade då, att jag kan ju inte interpellera alla statsråd, utan jag måste hålla mig till ett i taget i varje fall. Och nu har jag interpellerat herr jordbruksministern.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja ta upp den sista passusen i herr statsrådets svar, där det sägs att Kungl. Maj:t alltid tar hänsyn till såväl de ekonomiska intressena som naturvårdsintressena. Jag undrar om det de facto finns täckning för ett sådant uttalande. Det är ju på det viset att — det är vi kanske överens om — naturvårdsintressena i många, många år har ropat »vargen kommer» i de här frågorna. Och ropar man för mycket »vargen kommer» så lyssnar folk till slut inte på det. Jag är rädd för att man har kommit till den situationen. Frågan är ganska allvarlig nu ty det gäller att bevara de rester som vi har kvar av fritt spelande vatten. Jag är naturligtvis helt ense med herr statsrådet om att vi har kommit in i en situation, där nya konfliktanledningar kan uppträda inom naturvårdsintressena, t.ex. om man för undvikande av luftföroreningar skall bygga på vattenkraften i fortsättningen.

Det har nästan alltid varit på det viset, att först sedan vattenfallsverket har gjort projekteringarna har man givit ett litet utrymme för naturvårdsintressena att göra sina undersökningar. Men då är hela projektet redan låst, därför att då har man redan lagt ner miljoner kronor i undersökningarna. Då säger man att naturvårdsintressena får stå på undantag, ty man har offrat alltför stora kostnader på den ifrågavarande exploateringen eller projekteringen. Man skulle gärna önska att det ges tillräckliga möjligheter för denna akademi att penetrera de rester av orörd natur som finns kvar.

Men statsmakterna har sagt nej. Det är att hoppas att anslagen skall kunna bli mera tillfredsställande för att man skall kunna klara dessa uppgifter.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie har ställt vissa frågor till mig angående Sveriges deltagande i Internationella livsmedelsprogrammet. Internationella <livsmedelsprogrammet, som leds gemensamt av FN och FAO, har efter en treårig försöksperiod fr.o.m. år 1966 utvidgats avsevärt. Sverige har medverkat till denna utvidgning och ökat bidraget till programmet till 6 miljoner dollar för åren 1966 —1968. Detta innebär en tredubbling jämfört med den föregående treårsperioden. Sveriges procentuella bidragsandel har också ökat. Av övriga i programmet deltagande länder har vissa icke ansett sig kunna utvidga sin medverkan. Beträffande Sveriges fortsatta deltagande i livsmedelsprogrammet anförde chefen för finansdepartementet i årets statsverksproposition att en ökad medelsanvisning för de följande två budgetåren borde kunna aktualiseras när erfarenheter av den nu väsentligt utvidgade verksamheten föreligger. De överväganden, som från svensk sida kan föranledas av att Internationella livsmedelsprogrammet i sin utvidgade och mer permanenta form nu går in på sitt andra verksamhetsår, kommer att redovisas för riksdagen i 1967 års statsverksproposition.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min interpellation, och särskilt ber jag att få tacka för det tillmötesgående som herr statsrådet har visat när det har gällt att lämna detta svar.

Enligt min uppfattning föreligger det nu en sådan situation, att detta uttalande bör kunna effektueras. Det är det amerikanska erbjudandet att lämna dollar mot dollar — som det hette — när det gäller såväl varor som finansiella bidrag från andra länder, vilket jag menar är en sådan åtgärd som man kan kalla en internationell aktion i av riksdagen avsedd bemärkelse. Det är ju känt att USA hittills har burit de huvudsakliga bördorna för uhjälpen. Det kan man emellertid inte fortsätta med, och därför har man vädjat till andra länder att öka sina insatser. I så fall är man i USA beredd att lämna motsvarande tillskott. Enligt det intryck vi fick där borta är det bland ledande politiker, vetenskapsmän och industriledare, ja man vågar nog påstå ända ned bland farmarna, en allmän uppfattning att livsmedelsproblemet är vår tids allt överskuggande problem. Jordbruksministerns amerikanske kollega uttalade att vi, om vi inte kan bemästra det problemet, går mot en kata strof. »Men», fortsatte han, »hjälps vi åt så är jag optimist.» Jag noterar med intresse och tacksamhet vad statsrådet här har anfört, nämligen att Sverige har ökat sitt bidrag till 6 miljoner dollar för de tre kommande åren. Såvitt jag begriper — men möjligen har jag fel därvidlag — är detta emellertid ingenting annat än de 6 miljoner som riksdagen beslöt i våras. Utskottets skrivning avsåg ju bidrag utöver dessa 6 miljoner. Om jag fattat saken rätt, utgör alltså statsrådets meddelande om dessa 6 miljoner dollar egentligen inte något svar på min interpellation. Dessutom kom det amerikanska erbjudandet om dollar mot dollar efter det att riksdagen fattat sitt beslut. Nu säger visserligen statsrådet i slutet av sitt svar, att eventuella överväganden från svensk sida om en utvidgning av stödet till Internationella livsmedelsprogrammet kommer att redovisas i statsverkspropositionen. Jag hoppas att så blir fallet och att det kommer att innebära att ökade resurser ställs till förfogande för detta ändamål. Men jag förstår att statsrådet i dagens läge inte kan yppa någonting om innehållet i statsverkspropositionen. Enligt siffror som publicerats av OECD-ländernas = u-hjälpsorgan DAC kommer Sverige ganska långt ned på listan över de olika ländernas procentuella bidragsandel i förhållande till nationalprodukten. Om jag uppfattat dessa siffror riktigt, ligger Sverige fyra från botten med sina 0,25 procent. Det är kanske riktigt, som statsrådet säger, att Sveriges procentuella bidragsandel ökat. Den har i så fall ökat från 0,25 till 0,33 procent, vilket innebär att vi fortfarande ligger fyra från botten, även om de andra länderna inte skulle ha ökat sitt bistånd. Vi vill gärna göra gällande att vårt lands standard är högre än de flesta andra länders, Det är kanske riktigt, men då borde vi också offra mer än andra länder och dela med oss litet mer av vårt välstånd. Att andra länder, som statsrådet säger, inte velat utvidga sin medverkan, kan bero på att de ligger väsentligt mycket bättre till än Sverige. Medan vi alltså redovisar 0,25 procent, redovisar Belgien och Portugal — alltså inte alltför stora länder — 0,90 procent respektive 0,75 procent.

Enligt dessa nya beräkningar är befolkningsökningen betydligt snabbare och produktionsökningen långsammare än man tidigare trodde. Efterfrågan på livsmedel i uländerna har ökat på grund av att inkomsterna förbättrats. Den hungerkatastrof, som man tidigare räknade med skulle komma omkring år 1990, ligger enligt de nya beräkningarna betydligt närmare än så. Ordföranden i DAC, ambassadör Thorp, säger att han ser mycket allvarligt på problemet med världens livsmedelsförsörjning. För att något belysa den aktuella situationen, som gav anledning till interpellationen, vill jag nämna några siffror. Världens konsumtion av vete har under de senaste fem åren överstigit produktionen med över 6 miljoner ton. Man har tidigare betraktat de amerikanska vetelagren såsom nästan outtömliga, men enligt de uppgifter jag har fått lär de för närvarande inte uppgå till mer än 15 miljoner ton, medan de för fem år sedan uppgick till 38 miljoner ton. Man räknar med att dessa lager nästa år skall vara nere i 10 miljoner ton. Detsamma är förhållandet med lagren av ris, som är det viktigaste livsmedlet för nära hälften av världens befolkning, framför allt för folken i de hungrande länderna. Lagren uppgick 1961 till 1,8 miljon ton och är nu nere i 300 000 ton. Dessa siffror visar att situationen försämras mycket snabbt. Man har i Förenta staterna i år tagit in 3 miljoner hektar av jordbanken, och man räknar med att hela jordbanken skall vara återtagen i odling 1972. Jag säger detta därför att om man jämför dessa insatser med Sveriges insatser, så utfaller jämförelsen onekligen till vår nackdel; våra bidrag ter sig ganska små i förhållande till de insatser man har gjort på andra håll. Det är klart att man inte avhjälper livsmedelsbristen med bara pengar, men så länge det finns mat att köpa är det klart att bidrag i pengar kan hjälpa. Ordföranden i organisationen DAC har emellertid uttalat att de rika ländernas jordbrukspolitik, som är inriktad på att förhindra överskott i det egna landet, måste radikalt ändras för att man skall kunna komma till rätta med den totala bristen på livsmedel. Detta föranleder mig att erinra om den försörjningsdebatt som varit aktuell i vårt land. Jag vill gärna ta tillfället i akt att på denna punkt säga några ord till jordbruksministern. Att vid utformningen av den nya jordbrukspolitiken i nästa års statsverksproposition allvarligt överväga tanken på en avsiktlig nedskärning av vår produktion till 80 procent av behovet och en nedläggning av en tredjedel av vår åkerareal är enligt min mening uttryck för en politik som måste sägas höra till det förgångna.

I det läge som i dag är förhärskande i världen tror jag en sådan politik har alla utsikter att bli utomordentligt impopulär även utanför vårt eget lands gränser. Jag vill därför råda herr statsrådet att i stället följa den linje jag förordade i jordbruksutredningen och ställa in siktet på 90 procent i stället för på 80 procent, I så fall kan vi komma överens i dessa frågor. Den katastrofsituation jag har talat om kan bli en bister verklighet ganska snart.

På ett land som vårt med dess höga levnadsstandard har man rätt att ställa krav på en positiv u-landshjälp i olika former och på att vi avstår något av vårt välstånd.

Herr talman! Jag har utformat mitt svar med hänsyn till den interpellation som herr Hansson i Skegrie ställde. Den gällde Internationella livsmedelsprogrammet, vilket jag har sysslat med. Däremot medges att jag inte gjort några jämförelser när det gäller u-hjälpen i stort utan hållit mig till det speciella program som FAO och FN har utvecklat. Om vi fortsätter debatten på den punkten, vilket vi bör göra, kan vi ändå fastställa, herr Hansson, att vi ingalunda intar någon köplats i tabellen. Det kan väl sättas i fråga om något land härvidlag gör en så kraftig insats i förhållande till sina resurser som Sverige. Amerika gör det i varje fall inte.

Jag säger inte detta för att förringa den amerikanska hjälpinsatsen, eftersom jag tror att det har varit av mycket stor betydelse att Amerika har tagit ett initiativ och inbjudit andra länder att vara med. Men tills vidare är det en öppen fråga om dessa 130 miljoner dollar kommer att användas, eftersom användandet av dessa pengar är förknippat med ett krav på att det skall finnas en motprestation från de andra länderna. Om vi håller oss till de andra länderna, ligger förmodligen Kanada något längre framme än vi. Kanadas 27 miljoner dollar representerar, såvitt jag kan se, också ett större bidrag per capita än det svenska. Jag får dessutom säga att även danskarna därvidlag är generösare än vi. Men därefter är det uttömt. Sedan kommer Sverige utan tvivel på tredje plats. Jag skulle dessutom vilja peka på att Sverige inte har gjort samma förbehåll som andra länder, nämligen att denna hjälp skall ske i form av varor som vi själva tillhandahåller. Av Amerikas 130 miljoner dollar har 92 reserverats för amerikanska jordbruksprodukter. Som kontantbelopp utgår endast 6 miljoner dollar. Vi har sagt, att hälften av vårt bidrag skall utgå i form av kontanter. Jag kan försäkra herr Hansson om att det i verkligheten är mera välkommet, om mottagarländerna själva får bestämma varifrån de i detta sammanhang vill skaffa sig de nödvändiga livsmedlen. Jag har vid samtal med representanter för u-länderna fått detta bekräftat. De har spontant framfört sin uppskattning av vår hållning att inte som villkor stäl la leverans av produkter och anlitande av expertis från vårt eget land, utan att vi är beredda att ge bidraget i form av kontanter, som mottagarlandet fritt kan förfoga över. Jag har velat lämna dessa kompletterande upplysningar, men jag vill gärna förena mig med herr Hansson i förhoppningen att denna del av vårt internationella hjälparbete skall röna fortsatt uppskattning från riksdagens sida. Att jordbruksutskottet uttalat önskemål om att detta anslag höjes har jag också uppfattat som en rekommendation till regeringen att inom ramen för de knappa resurser som står till buds försöka tillgodose detta önskemål. Jag kan inte i detta nu lova detta, det vet herr Hansson, men vi har tänkt oss att vi inte skall vara fastlåsta vid de sex miljonerna utan ha möjlighet att under de två återstående åren justera upp beloppet. Det är vad vi har sagt. En sådan åtgärd tror jag kommer att uppskattas av mottagarna. När andra länder sviker i sina prestationer är det naturligtvis fördelaktigt om vi kan överträffa den utfästelse som vi har gjort. Det är väl för mycket, herr Hansson, att begära att jag i dag skall ge min anslutning till herr Hanssons linje i jordbruksutredningen. Herr Hansson anser att en 90-procentig linje vore något att ansluta sig till. Egentligen sade han att han inte vill vara med om någon som helst nedtoning av den svenska jordbruksproduktionen. I belysning av de aktuella problemen borde herr Hansson kanske argumentera litet försiktigare på den punkten. Både ur jordbrukarnas och konsumenternas synpunkt är det nog nödvändigt att vi observerar vår produktionsvolym. Jag kan inte finna att det framkommit något nytt på senare tid som visar att vi är inne på fel väg. Hjälpen kan vi som sagt ge effektivare i andra former än genom att envisas med att producera livsmedel på — som jag tror finansministern uttryck te det — stenbundna och frostiga marker i detta land. Jag tror att andra länder har bättre förutsättningar att svara för sådan produktion. Pengarna kommer däremot alltid att behövas och dem skall vi ge.

Herr talman! Statsrådet och jag har tydligen olika siffertabeller. Jag har en siffertabell från OECD, enligt vilken Sverige ligger fyra från botten jämfört med andra länder efter samma beräkningsgrunder. Härvidlag kan man således diskutera hur länge som helst vilka siffror som är riktiga. Beträffande den amerikanska hjälpen förhåller det sig nog så, att amerikanarna hjälper på många sätt som inte syns. Jag skall relatera ett exempel, eftersom det kan vara aktuellt även för vårt vidkommande. Den amerikanske jordbruksministern Freeman nämnde att man i Amerika producerar endast 50 procent av sitt sockerbehov och köper resten. »Men», sade han, »vi skulle mycket väl kunna producera det också.» Då frågade vi: »Varför gör ni inte det då? Varför köper ni till 90—95 öre nu?» Han svarade: »Vi måste hjälpa dessa länder i alla fall, och då kan vi lika gärna köpa produkterna från dem till priser som något så när täcker produktionskostnaderna.» Jag vill ge statsrådet ett gott råd när propositionen skall skrivas. Jag har sagt att jag kan tänka mig en produktion som har 80 procent som lägsta och 90 procent som högsta målsättning, dock med sikte på den högre siffran. Det är maximisiffror, som statsrådet vet. I dagens läge tror jag att det är en förnuftig linje och i varje fall väsentligt mera positiv än en linje som innebär, att vi utifrån skall köpa livsmedel från människor som behöver dem mycket bättre än vi, som själva kan producera dem. Vi vill inte vara med om att det skall produceras livsmedel i vårt land på jordar där det inte lönar sig, men detta är något annat än att medvetet göra sig så beroende av import att man måste profitera på andra länders behov. Det är en diametralt motsatt linje.
Herr talman! Även jag har haft tillfälle att samtala med jordbruksminister Freeman, och jag förstår därför att ett samtal med honom kan vara mycket intressant. Om herr Hansson möjligen har tagit sådan lärdom av mr Freeman att han kan tänka sig att vi köper mera socker utifrån, skulle detta innebära ett ytterligare plus till de erfarenheter herr Hansson gjort under sin amerikaresa. Jag tror att det kan vara nyttigt att göra jämförelser med andra länder. Därvid kanske man också finner att det inte är nödvändigt att till varje pris ha det ordnat så som i hemlandet, utan att det också kan tänkas andra lösningar. Det finns vidare, herr Hansson, en mängd statistik som belyser olika länders insatser för u-hjälpen. Jag tror att den OECD-statistik, som herr Hansson hänvisar till, är en beskrivning av staternas totala u-hjälp i skilda former. Däri innesluts bidrag som vissa länder lämnar till sina tidigare kolonier eller andra stater, vilka de i ett eller annat avseende är särskilt lierade med. Man kan naturligtvis göra sådana jämförelser, men den statistik jag använt belyser den hjälpform herr Hansson har tagit upp i detta sammanhang, nämligen insatserna i livsmedelsprogrammet inom FAO och FN. På denna punkt kan man inte komma till något annat resultat än det jag anfört, eftersom uppgifterna i denna statistik inte är på något sätt omtvistade. Det är fråga om klara deklarationer från de olika länderna beträffande hur långt de vill sträcka sig i fråga om hjälpverksamheten. Det är alltså knappast jag som dragit in några oriktiga jämförelser i detta sammanhang. De siffror herr Hansson anfört kan också ha sitt intresse, men de skall tas upp när man belyser den totala problematiken beträffande vår hjälp till u-länderna.

Herr talman! Avsikten med mitt omnämnande av det amerikanska resonemanget beträffande sockerförsörjningen, d.v.s. att man anser sig behöva köpa 50 procent av sitt behov till ett pris av 90—95 öre per kg var att ge en kontrast till den svenska politiken att lägga ned 50 procent av sockerproduktionen men att i stället försöka köpa sockret utifrån för 34 öre per kg. Vi vet alla att produktionskostnaden för detta socker ligger i närheten av det pris som amerikanarna betalar. Om vi i vårt land, såsom man har lovat de svenska konsumenterna, skulle köpa socker till 34 öre per kg, skulle detta innebära en u-landsinsats i negativ riktning, en åtgärd som på sätt och vis skulle förta effekten av våra i övrigt positiva bidrag.
Herr talman! Om det bara gäller frågan om de nämnda sockerpriserna, 34 öre respektive 90 öre per kg, tror jag nog att vi skulle kunna resonera med varandra, herr Hansson. Men jag tror inte att det i grund och botten är detta som herr Hansson tänker på. USA:s självförsörjningsgrad i fråga om socker är inte jämförbar med vår. Amerikanarna producerar själva cirka en tredjedel av sitt sockerbehov medan vi är uppe i 66 procent självförsörjning.

Om vi hade detta som riktpunkt skulle det säkerligen kunna ordnas så, att dessa pengar kommer de länder till godo som så väl behöver dem, men jag tror inte, herr Hansson, att det är så stor mening att fortsätta en diskussion med den inriktningen, ty jag vet att jag inte har herr Hansson med mig då vi kommer in på sådana realiteter.

Herr talman! Jag vill bara starkt understryka den tankegång som jag förstår ligger bakom interpellationen, nämligen att Sverige har förpliktelser att verksamt delta, eller varför inte säga att med kraft driva på, när det gäller det internationella biståndet på livsmedelsområdet. Det var för övrigt denna inställning som motiverade mittenpartiernas motion till vårriksdagen om en internationell miljardfond för stöd åt utvecklingsländerna på detta område.

Herr talman! Herr Rimmerfors har frågat, om justitieministern vill medverka till att avståndet i tid mellan en förseelse, som medför körkortsindragning, och själva körkortsindragningen förkortas, så att inte den sociala anpassningen åratal efter domen äventyras eller helt raseras genom en plötslig indragning av körkortet i ett läge där detta enligt skyddsmyndigheterna inte längre synes motiverat. Vidare frågar herr Rimmerfors om justitieministern vill medverka till att en bättre kontakt i sådana fall upprättas mellan den dömande och de människovårdande myndigheterna. nes avse förhållanden som hänför sig till tiden mellan domstols dom och länsstyrelses beslut har interpellationen överlämnats till mig för besvarande. Jag vill i anledning av herr Rimmerfors” fråga understryka vikten av att körkortsärendena behandlas på sådant sätt att samhällets reaktioner inte minst från trafiksäkerhetssynpunkt verkligen blir meningsfyllda. Ökade insatser för att uppnå bättre samordning av samhällsreaktionerna i dessa ärenden och en så snabb handläggning som möjligt är starkt motiverade såväl från den enskildes som samhällets synpunkt. Jag vill erinra om att trafikmålskommittén redan har i uppdrag att överväga bl.a. de betydelsefulla problemställningar som berörs i interpellationen. Man utreder där för närvarande frågan om körkortsåterkallelser med särskilt beaktande av processtider, handläggningsmetoder m.m. I det sammanhanget uppkommer frågan, om beslutsmyndighet, d. v. s. länsstyrelse, domstol eller annat organ, bör besluta i dessa frågor. Det är självfallet viktigt att god kontakt upprätthålls mellan den beslutande myndigheten och andra berörda myndigheter, exempelvis nykterhetsnämnden. Även denna fråga kommer att beaktas av kommittén,

Herr talman! Jag har blivit ombedd att ta emot svaret på den interpellation som herr Rimmerfors den 18 oktober riktade till chefen för justitiedepartementet, ett svar som nu lämnats av kommunikationsministern. Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret — och då inte minst för den positiva attityd till frågeställningen som statsrådet intagit. Frågan om körkorts återkallande efter rattonykterhet, rattfylleri och andra trafikbrott är sedan gammalt omdiskuterad, liksom den långa tid som ofta förflyter mellan dom och körkortsindragning. Själv har jag länge i egenskap av nämndeman vid rådhusrätt och häradsrätt haft anledning att fundera över denna sak. Visst verkar det nästan som en dubbel straffutmätning, när först domstol utdömer straff för förseelsen och sedan länsstyrelsen efter längre eller kortare tid drar in körkortet. I varje fall torde den dömde ofta ha denna inställning. Själv är jag av den meningen att en domstol i allmänhet i samband med straffutmätningen även borde ta ställning till ett eventuellt återkallande av körkortet. Detta föreslogs ju också av 1957 års trafiknykterhetskommitté i dess betänkande SOU 1963: 72. I anledning av motioner vid 1964 års riksdag redovisade tredje lagutskottet i sitt utlåtande nr 3 den 19 februari 1964 ärendets behandling och förutspådde i samband därmed en proposition till 1965 års riksdag rörande en eventuell domstolsprövning av körkortsindragning. Utskottets ställningstagande godkändes av riksdagen. Trafiknykterhetskommitténs i utskottsutlåtandet omnämnda delbetänkande har emellertid inte lagts till grund för lagstiftning. Den arbetande trafikmålskommittén kommer nu — såsom statsrådet anger — att »överväga bl.a. de betydelsefulla problemställningar som berörs i interpellationen» och då även körkortsåterkallelserna. I en artikel i Svensk Juristtidning i år uttalar sig också statsrådet Kling för en bättre samordning och en större differentiering än för närvarande. De i interpellationen lämnade, onekligen tragiska exemplen på en avsevärd tidsintervall mellan dom och körkortsindragning — i ena fallet ett och ett halvt år, i andra fallet ett år — har statsrådet Palme inte yttrat sig om. Jag noterar emellertid tacksamt statsrådets framhållande av det angelägna i att körkortsärendena behandlas på sådant sätt att samhällets reaktioner, inte minst från = trafiksäkerhetssynpunkt, verkligen blir meningsfyllda och att en så snabb handläggning som möjligt sker i dessa fall. Jag är också helt enig med statsrådet i fråga om vikten av att god kontakt upprätthålls mellan den beslutande myndigheten och andra berörda myndigheter, exempelvis nykterhetsnämnden.
Herr talman!

Detta hindrar dock inte att vi måste mycket hårt hålla fast vid principen att trafiksäkerhetsskälen och hänsynen till andra trafikanter skall vara avgörande. I en del fall kan en återkallelse ske utan större omgång, om det t.ex. gäller grov vårdslöshet i trafiken, hög promillehalt vid trafikonykterhet och vissa dylika fall. Andra gånger kan en återkallelse inte komma till stånd förrän en lagakraftvunnen dom föreligger. Detta är motiverat av rättssäkerhetsskäl och polisen har inte fått befogenheter att dra in körkort förrän dom föreligger. Man kan inte generellt säga att ärenden av det här slaget handläggs långsamt av länsstyrelserna. Genomsnittstiden ligger på cirka en och en halv månad. Med hänsyn till att vissa undersökningar måste göras, att nykterhetsnämnderna inte sammanträder så ofta 0. S. Vv. är det emellertid naturligt att en fördröjning kan uppkomma i vissa fall. Herr Nelander åberopade sina personliga erfarenheter som nämndeman. Jag kan också efter ett år som departementschef åberopa en hel del personliga erfarenheter, eftersom sådana här ärenden ofta som nådefall kommer under Kungl. Maj:ts prövning i kommunikationsdepartementet. Jag har därför haft tillfälle att studera en hel del dylika ärenden, Mitt svar gick ju ut på att mycket starka skäl talar för att dessa bestämmelser behöver ses över och att man bör försöka få vissa ändringar till stånd. Det är möjligt att själva lagstiftningen här inte är riktigt lämplig ur alla synpunkter. Ibland kan en körkortsåterkallelse, t.ex. om den drabbar en person som gjorts sig skyldig till en förseelse som inte har direkt samband med trafiken, te sig väl hård. Hela förfarandet i sådana ärenden bör alltså ses över. Men jag tror också att herr Nelander och jag kan vara överens om att det är ytterst tillfredsställande att trafikmålskommittén nu har som en speciell uppgift att försöka nå fram till bättre lösningar. Vi får väl gemensamt ge oss till tåls till dess kommittén framlägger sitt förslag.
Herr talman! Jag tror inte statsrådet Palme och jag egentligen har några skilda meningar i grundfrågan. Jag är helt på det klara med att körkortsindragning inte är någon straffutmätning, men jag framhöll att för den dömde kommer det i många fall att verka på det sättet, i synnerhet när tiden blir mycket lång emellan dom och kör kortsindragning. Den springande punk: ten — i varje fall i dagens debatt — är också just detta att tiden mellan dom och körkortsindragning inte skall dras ut så långt. Nu får vi väl hoppas att den utredning som sysslar med frågan snarast skall komma med ett förslag, och jag ser gärna att det går i den riktning jag här antytt.

Herr talman! Herr Lindahl har interpellerat mig rörande tillämpningen av vissa bestämmelser för charterflygresor och därvid frågat dels om jag anser att luftfartsverkets kontroll är effektiv såvitt gäller iakttagande av regeln att tillstånd till chartertrafik ej gäller med mindre den grupp som skall befordras omfattar minst 15 personer med samma arrangemang, dels ock om jag anser det möjligt att slopa eller modifiera denna regel. Enligt de riktlinjer för charterpolitiken som gemensamt godkänts av de skandinaviska regeringarna betraktas en resa som sällskapsresa om den grupp som befordras vid avresan från Skandinavien består av minst femton sällskapsresedeltagare med samma arrangemang. Flera sådana grupper kan befordras i samma flygplan. Förutom bestämmelsen om att deltagarna skall transporteras i grupp föreskrivs även att utoch hemresa skall ske samtidigt, att resan skall ha en varaktighet av minst sju dagar, att deltagarna skall ha erlagt betalning för såväl transport som markarrangemang etc. Denna reglering har till syfte att avgränsa den icke regelbundna luftfarten från linjefarten. Detta är också den enda egentliga inskränkning som gäller för charterflyg till och från Skandinavien. Systemet är i själva verket mycket liberalt. Därest störningar förekommit i branschen är dessa att föra tillbaka på andra förhållanden än dem vilka har att göra med den av interpellanten åsyftade regleringen av charterflyget. Kontrollen handhas av luftfartsverket dels genom stickprovskontroller på flygplatserna, dels genom granskning av passagerarlistor som inlämnas i samband med varje flygning. I Sverige har — liksom i Danmark och Norge — vid en del tillfällen kunnat konstateras att överträdelser av bestämmelserna skett. Dessa har dock ej i något fall varit av svårare beskaffenhet än att luftfartsmyndigheterna kunnat begränsa sig till att göra allvarliga påminnelser hos charterflygbolagen. Beträffande interpellantens andra fråga, nämligen huruvida det är möjligt att slopa eller modifiera 15-regeln vill jag meddela att regeringarna i Sverige, Danmark och Norge tillsatt en gemensam arbetsgrupp för översyn av gällande charterflygbestämmelser. Arbetsgruppen skall också överväga möjligheterna till effektiv kontroll av att gällande bestämmelser följs och frågan om lämpliga åtgärder vid överträdelser.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation angående bestämmelserna för resor med charterflyg. Charterflygresorna och efterlevnaden av nu gällande bestämmelser har bl.a. på senaste tiden varit föremål för en närgången granskning i pressen. Vid mina kontakter med personer verksamma inom branschen har dessa pressuppgifter i stort sett bekräftats. För att en resa skall bli av måste researrangören som bekant ha minst 15 deltagare i varje grupp. Blir det bara 10, 12 eller 14 personer i gruppen skall resan enligt nu gällande bestämmelser inställas, vilket kan förorsaka stora svårigheter för de anmälda, om återbudet kommer i sista sund. Först när 14 andra personer valt samma resmål och samma reslängd är resan laglig ur chartersynpunkt. Man kan i särskilt ömmande fall begära dispens, men det lär också fuskas med flyghandlingar, s.k, manifest, där det ges oriktiga uppgifter om antalet deltagare i gruppresan,. Den granskning av passagerarlistorna som luftfartsverket utför blir under sådana omständigheter rätt meningslös. Ingen betvivlar att dessa listor rent formellt håller måttet, men de lär inte alltid vara så tillförlitliga. Grupper som består av fyra, sex eller åtta personer lär inte vara så ovanliga. Då är allt gott och väl när man så generöst tolkar nuvarande bestämmelser, kanske någon tycker. Men så enkelt är det inte. Så länge 15-regeln formellt gäller blir den resebyrå som vägrar att ta mindre än 15 resenärer i en grupp lidande på systemet. Andra arrangörer, som har rymligt samvete, tar chansen att kringgå gällande bestämmelser. Den minsta grupp som förekommit — uppger en i branschen väl insatt journalist — bestod av en person. »Det ska” vi fixa», sade man på ifrågavarande resebyrå. Det finns två vägar som leder till en förbättring. Antingen skall 15-regeln följas av alla eller också skall den slopas, eventuellt åtminstone modifieras. Visserligen skall, enligt vad som framgår av statsrådets svar, överträdelserna inte ha varit av svårare beskaffenhet, men härvidlag står faktiskt uppgift mot uppgift. Statsrådets svar innehåller såvitt jag kan se en nyhet, nämligen att de nordiska regeringarna tillsatt en gemensam arbetsgrupp för översyn av gällande charterflygbestämmelser. = Situationen är sådan, att vi har anledning önska oss att denna utredning skall bedrivas med skyndsamhet.

Herr talman! Är det så att man fifflar med efterlevnaden av bestämmelserna för charterflygresorna, är det illa ställt, och då hoppas jag att luftfartsverket ingriper. Enligt de uppgifter som vi har fått skulle det endast ha rört sig om överträdelser av mindre allvarlig art, men jag är övertygad om att vad som här har framkommit kan ge anledning till en närmare granskning av kontrollen. Det är riktigt, som herr Lindahl sade, att vi i Sverige är utomordentligt generösa mot charterflyget, som också har en hel del fördelar gentemot linjeflyget, vilket är bundet av de internationella kartellöverenskommelserna i IATA, säkerhetskrav m. m, Vi måste därför i rimlig grad se till att charterflyget inte blir en förtäckt linjefart. I andra länder förhindrar man en sådan utveckling genom ytterligt hårda prisbestämmelser. Man stipulerar sålunda att en charterresa inte får bli billigare än en linjeresa, när omkostnaderna inkluderats. I Sverige har vi ju tillämpat den ganska modesta 15-regeln.

miska mellanhavanden mellan luftfarts

Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsminister Palme för det svar han lämnat. Statsrådet har inte i sitt svar velat gå närmare in på de konkreta fall jag åberopat i interpellationen, utan han hänvisar till kommande förhandlingar. Statsrådet säger vidare, att gällande avtal givetvis skall följas. Det instämmer jag naturligtvis helt och fullt i. Det är därför som jag och Ängelholms stad har reagerat mot den räkning som luftfartsstyrelsen nu vill att Ängelholms stad skall betala. När avtalet mellan luftfartsstyrelsen och Ängelholms stad kom till stånd utgick det exempelvis inte någon hyra till flygvapnet för upplåtelse av flygfältet. Denna hyra har tillkommit under det sistförflutna avtalsåret. Hyresbeloppet, 65 000 kronor, uppfördes på räkningen till staden utan att luftfartsstyrelsen först lämnade Ängelholms stad något meddelande härom. Det tycker jag är ett egendomligt förfarande. En sådan väsentlig ändring borde meddelas staden innan man skriver en räkning — det tror jag att statsrådet håller med mig om. Enligt avtalet har staden förbundit sig att betala det driftunderskott som kan uppkomma. Under föregående år har driftunderskottet för exempelvis radioanläggningar uppgått till 1970 kronor. På den nu översända räkningen har denna post upptagits till 94 170 kronor, d.v.s. med 85 000 kronor mer än föregående år. Det är alldeles uppenbart att det här är fråga om en nyinvestering, som inte på en gång bör uppföras som driftunderskott. även i detta fall borde väl luftfartsstyrelsen först ha tagit kontakt med staden i stället för att bara sätta upp beloppet på räkningen. Det är mot detta system som jag och stadens myndigheter har reagerat, och jag kan upplysningsvis meddela att stadens drätselkammare nyligen beslutat att inte godkänna det sistnämnda beloppet på räkningen. Det är emellertid riktigt som statsrådet säger att luftfartsstyrelsen nu sökt kontakt med staden i denna angelägenhet och att förhandlingar väl kommer till stånd. Vad beträffar principerna i övrigt när det gäller avtal om flygplatser mellan kommuner och luftfartsverket är det tacknämligt att statsrådet har för avsikt att framlägga en proposition härom till 1967 års riksdag. Jag hoppas att förslaget kommer att medföra en ändring till det bättre. Jag ber än en gång, herr kommunikationsminister, att få tacka för svaret.

Herr talman! Samma problem som i Ängelholm har vi även i Halmstad; vi har där fått en liknande räkning som Ängelholms stad. Orsaken till underskottet på Ängelholms och Halmstads flygfält får väl i stor utsträckning sökas i den olycka som inträffade i Ängelholm och som haft till följd att passagerarantalet har sjunkit under det senaste året. Det är emellertid, som herr Gustavsson i Ängelholm framhöll, förvånande att de investeringar som gjorts för att förbättra flygsäkerhetsanordningarna vid dessa flygplatser nu direkt debiteras på vederbörande kommuner. Anordningarna kommer ju att kunna användas under många år. Flygplatserna i Ängelholm och Halmstad lämnade ett relativt gott överskott fram till det olyckan inträffade. Det är därför också något förvånande att inte luftfartsverket tagit hänsyn till de speciella förhållanden som råder för dessa flygplatser efter olyckan. Det händer ju, som tur är, inte flygolyckor så ofta, men då det inträffar sådana olyckor märker man genast en stor nedgång i passagerarantalet. Jag skulle gärna se att statsrådet tog initiativ till åtgärder för att utjämna de kostnader som nu har debiterats kommunerna genom att låta luftfartsverket ta i anspråk de överskott som förekommit tidigare. Man kan också ställa sig frågan, om inte kostnaderna bör, som herr Gustavsson sade, slås ut på en mängd år framåt, när passagerarunderlaget vid dessa flygplatser nu förbättras och inkomsterna blir större.

Herr talman! Jag skall be att få ställa en fråga till statsrådet och chefen för justitiedepartementet. Med anledning av proposition nr 135 har i statsutskottets utlåtande nr 151 föreslagits vissa omregleringar av gränserna för domsagor och vissa nya bestämmelser för domartjänsterna. Jag tillät mig att i höstens remissdebatt ställa mig betänksam till det förhållandet att domartjänsten i Ingelstads och Järrestads domsaga i viss mån förändrat karaktär på det sättet att den ordinarie befattningstagaren flyttats därifrån. Jag vill nu fråga statsrådet: Är det statsrådets avsikt att återbesätta denna tjänst med ordinarie befattningshavare?
Herr talman! Som bekant försiggår för närvarande stora ändringar i den kommunala indelningen; redan vid stundande årsskifte äger betydande förändringar rum. När det gäller den ju diciella indelningen är det en nödvändighet att vi följer med dessa förändringar. Det är inte möjligt att med gällande lagstiftning dela upp en kommun på olika domstolar. Detta har gjort att vi varit tvungna att redan under det snart tilländalupna året vidtaga förändringar i underrättsorganisationen. En del av dessa förändringar gäller Skåne, bl.a. den domsaga som herr Larsson i Borrby åberopade, och i det sammanhanget har det ordinarie häradshövdingeämbetet i denna domsaga blivit vakant. Eftersom domsagan är liten, tillhör den otvivelaktigt de domsagor som ligger i farozonen för en framtida sammanslagning med andra domsagor. I det läget och med hänsyn till att vi så snart som i januari 1967 väntar att få domstolskommitténs förslag till principer för den framtida judiciella indelningen har jag ansett det vara naturligt att det ledigblivna häradshövdingämbetet i Simrishamn tills vidare icke skulle återbesättas. Hur det sedan kommer att bli kan jag för dagen inte säga. Jag kan alltså varken svara ja eller nej på den nyss framställda frågan förrän vi får ta del av domstolskommitténs betänkande. Men jag vill betona att jag är mycket angelägen om att ordinarie underrättsdomarämbeten icke står vakanta någon längre tid.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för att han haft vänligheten att svara på min fråga. Svaret hade ju den innebörd som jag tillät mig förutsätta här i remissdebatten och jag hade inte heller på detta stadium tänkt begära ett mera detaljerat svar. Men det kunde kanske diskuterats huruvida mina farhågor var berättigade eller inte. Jag har nu fått bestyrkt att de tyvärr var berättigade.

Herr talman! Jag hade i våras ett samtal med statsrådet Kling i anledning av att man ändrade vissa domsagor nere i Skåne, varvid bl.a. den domsaga jag tillhör, Gärds och Albo domsaga, sprängdes sönder. Gärds härad fördes över till Kristianstad och Albo härad till Simrishamn. Det framskymtade då också möjligheten av att domsagan i vårt härad, Ingelstad och Järrestad, skulle föras till Ystad. Riksdagsman Åkesson i första kammaren och jag påpekade därför hos statsrådet Kling, att vår bygd inte har några förbindelser med Ystad. Vi var däremot villiga att acceptera Simrishamn såsom vårt nya tingsställe och vi ansåg att vi borde kunna få ett tillmötesgående på den punkten. I den del av sydöstra Skåne där jag bor har vi goda förbindelser med Simrishamn; i övrigt går förbindelserna norrut mot Kristianstad. Förbindelse med Ystad har endast de kommuner som ligger närmast länsgränsen; de övriga har inga sådana förbindelser. Detta är en av orsakerna till att vi så starkt poängterat önskemålet att Albo härad föres till Ingelstads och Järrestads domsaga med tingsställe i Simrishamn. Om statsrådets svar nu kan tolkas så att den nya domsagan befinner sig i farozonen och att vi skulle få Ystad som vårt tingsställe, vill jag säga att en sådan lösning inte alls sammanfaller med folkmeningen. Statsrådet sade att Ingelstads och Järrestads domsaga är liten. Men i och med att man tillför även Albo härad till denna domsaga, blir den väl något större. Jag tror att jag med rätta kan säga att vi i sydöstra Skåne ofta utsättes för attentat genom indragningar av olika slag. Det skulle därför vara ytterligt tacknämligt, om statsrådet kunde försäkra att vi i Albo härad fortfarande kommer att få tillhöra Ingelstads och Järrestads domsaga och få vårt tingsställe förlagt till Simrishamn. Det är inte bara jag som skulle önska detta, utan bakom denna förhoppning står hela befolkningen i sydöstra Skåne.
Herr talman! Beträffande de problem som herr Nilsson i Bästekille berörde vill jag endast påpeka att hovrätten hade föreslagit en sammanslagning av Ingelstads och Järrestads domsaga med den nya Ystadsdomsagan som bildas från och med den 1 januari nästa år. En sammanslagning över länsgränserna är emellertid i dagens läge icke möjlig. Det fordras en ganska omfattande lagstiftning för att en sådan åtgärd skall kunna genomföras. Hur det i framtiden skall bli med Ingelstads och Järrestads domsaga kan jag, som jag nyss svarade herr Larsson i Borrby, för dagen inte bestämt uttala mig om. Men riksdagen kommer — jag hoppas redan nästa höst och i varje fall senast under våren 1968, alltså före de nya kommunsammanslagningar som vi väntar till årsskiftet 1968/1969 — att få ta ställning till vilka principer som skall gälla för den judiciella indelningen i Sverige. Därvid kommer frågorna om domsagornas storlek, om länsgränsernas betydelse o. s. v. i blickpunkten. Innan ytterligare åtgärder vidtages i den här berörda domsagan, får alltså riksdagen tillfälle att diskutera principerna för den judiciella indelningen.
Herr talman! Våra bekymmer där nere gäller inte bara den sak som här senast berörts. Personligen anser jag det vida viktigare att vi har kvar tingsstället och domsagan i Simrishamn än att det blir en ordinarie innehavare av domartjänsten så snart som möjligt. De människor som skall besöka domsagan i olika angelägenheter fäster inte så stort avseende vid, om en ordinarie eller en tillförordnad innehavare av tjänsten sitter som domare. Däremot fäster man mycket stort avseende vid att man får behålla sitt nuvarande tingsställe och domsaga. I dagens läge har vi i sydöstra Skåne stora bekymmer på många områden och vi kan uppriktigt sagt inte bära fler. Men jag får liksom herr Larsson i Borrby nu nöja mig med att konstatera att statsrådet säger att frågan skall prövas även i framtiden. Jag vill emellertid än en gång starkt understryka önskemålet att vi i sydöstra Skåne inte utarmas på allting.

Herr talman! I föreliggande utlåtande behandlas vägoch vattenbyggnadsstyrelsens framtida organisation. Vid utlåtandet är fogad en blank reservation av herr Åkerlund i första kammaren. Denna reservation knyter an till motionsparet I:637 och II: 769 om inrättande av regionala samarbetsorgan för planeringar av viktiga vägfrågor. Ifrågavarande motion har emellertid av någon anledning remitterats till allmänna beredningsutskottet och är redan behandlad i kamrarna. Jag skall inte nu, herr talman, upprepa vad jag vid det tillfället anförde. Det vare nog sagt att allmänna beredningsutskottets mening då var att riksdagen skulle pröva åtgärder i detta sammanhang först sedan förslaget till statens vägverks organisation var antaget i kamrarna. I dag ligger statsutskot tets utlåtande i detta ärende på kamrarnås bord. Häri betonas vikten av att planeringen tar vederbörlig hänsyn till regionala och lokala synpunkter samt att redan på länsplanet en samordning åstadkommes mellan vägplaneringen och den övriga samhällsplaneringen. Jag vill gärna uppfatta detta såsom ett instämmande i syftet med motionen. Något besviken blir jag dock när jag läser det förslag till detaljorganisation för statens vägverk, som vägoch vattenbyggnadsstyrelsen den 19 oktober i år upprättat och som jag även förmodar att statsutskottet tagit del av. Det uttalas i förslaget att det inom verket pågår ett arbete med metodiken för verkets engagemang i den regionala samhällsplaneringen och att den senare verksamheten avses skola bedrivas isamverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelser. Det är nu vår förhoppning att samarbete härutinnan skall etableras också med förefintliga regionala organ på det kommunala planet. Det är ofta dessa organ som i verkligheten har huvudansvaret för den regionala planeringen och det förefaller vara i linje med utskottets uttalande att en sådan ordning överväges. Jag vill beröra ytterligare en detaljfråga i detta sammanhang. I ett annat motionspar upptas till behandling frågan om avvägningen mellan verksamhet i egen regi och entreprenader inom det omorganiserade vägverket. Motionärerna önskar att en verklig konkurrens på lika villkor skall komma till stånd mellan dessa båda arbetssätt, och statsutskottet finner också en sådan utveckling önskvärd. Något betänksam blir man dock när man av det förenämnda förslaget till detaljorganisation för statens vägverk finner, att de nya arbetschefsgrupperna skall bli dimensionerade enligt vissa fasta normer. Det är tydligen tänkt att dessa grupper — som i antal kan variera mellan två och fem inom varje byggnadsdistrikt — var och en skall bygga för cirka 10 miljoner kronor om året i egen regi. Med en sådan låsning synes det mig som om man redan i organisationen byggt in en automatisk arbetsfördelning. En något mera flexibel organisation borde måhända övervägas. Verksledningen och den nya lekmannastyrelsen får härvidlag ett stort ansvar när det gäller att iaktta statsmakternas intentioner och önskemål. Herr talman!

Herr talman! Det kan väl anses naturligt att man, när den nya organisationen nu träder till, även beträffande den regionala verksamheten kommer att upprätthålla ett gott samarbete med alla länsorgan som har med bebyggelseplaneringen i stort att göra. Jag tror också att vägoch vattenbyggnadsstyrelsen även under de senaste åren har gjort vad den kunnat för att åstadkomma så mycket som möjligt härvidlag, och därför kan nog herr Bengtson i Solna känna sig nöjd i fortsättningen. Sedan tog herr Bengtson upp den motion i vilken det beträffande egen regi och entreprenörverksamhet föreslås, att praktiskt taget alla arbeten inom det nya vägverket skulle lämnas ut på entreprenad. Men detta är ju omöjligt, ty vägverket, som måste bygga på en organisation med stor underhållssida, måste ha en komplettering också på byggnadsområdet. De tio miljoner som herr Bengtson talade om är ju i detta sammanhang en mycket liten summa.

Herr talman! Med dessa ord ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 153 behandlas bl.a. motionerna II: 11 och II: 240, som avsåg att utverka utredning angående den svenska flygtrafikledningens organisation och utbildningen av personal för denna organisalion. Det är med tillfredsställelse man studerar detta utlåtande, bl.a. med tanke på remissinstansernas svar.

Sverige har för närvarande två helt skilda flygtrafikledningssystem — ett civilt och ett militärt — som inte överensstämmer med varandra, och ingetdera av dessa överensstämmer med de internationellt överenskomna.

Den 11 november i år lämnade nämligen Kungl. Maj:t tillstånd till en utredning och den har sedan tillsatts. Man kan alltså säga att motionen bifallits redan innan den kom på kammarens bord, Det är glädjande att konstatera det stora intresse som genom motionerna väckts kring dessa för flygtrafiken i vårt land så viktiga frågor.

Herr talman! Statsutskottets förevarande utlåtande handlar om täckandet av sådana kostnader som uppkommit som en följd av träffade förhandlingsöverenskommelser, och dessutom behandlas en hel mängd motioner som rör dyrortssystemets inverkan på lönefrågorna. Vid behandlingen i avdelningen uppnåddes ingen enighet om yrkandena, och det är ju i och för sig inte så ovanligt. Denna oenighet har resulterat i en reservation till utskottets utlåtande gällande lönegrupperingens fortbestånd, en fråga om har diskuterats åtskilliga gånger i många år. När jag för cirka tio år sedan kom hit till riksdagen, hade jag äran tillhöra statsutskottets femte avdelning, och då var dyrortsgrupperingsfrågan ofta uppe till behandling. Vi kan nu konstatera att det ändå har hänt en del sedan dess. Vi har fått bort skattegrupperingen, och ett par dyrortsgrupper i botten har avskaffats. Frågan är nu, om vi är mogna att ta bort resten också. Man kan nog utgå ifrån att så blir fallet. Den utredning som arbetat hade till uppgift att undersöka hur priserna varierar i olika hänseenden i olika delar av landet. Utredningens uppdrag var att påvisa, om det fanns fog för påståendet att det är stora skillnader i priser olika områden emellan. Den prisgeografiska undersökning som gjordes 1964 fick vi studera i slutet av förra året, och den visade vad vi väl redan tidigare förstått från det praktiska livet, nämligen att prisskillnaderna mellan olika orter är obetydliga. Det är nästan häpnadsväckande att se hur obetydliga de är. I norr är det dock definitivt dyrare, naturligtvis beroende på de längre avstånden, de dyrare frakterna, den längre vintern med högre bränsleoch husbyggnadskostnader o. s. v. Men det är ju någonting som man kan förstå utan att göra speciella undersökningar. I övrigt var skillnaderna som sagt utomordentligt små mellan de undersökta områdena. Det finns områden som ännu inte är undersökta och för vilka det är mycket svårt att över huvud taget mäta dyrheten i kronor, såsom man ju här måste göra. På nuvarande stadium finns det alltså med utgångspunkt från detta material ingen saklig grund för den nuvarande Jlönegrupperingen. I drygt hälften av kommunblocken avviker — detta är mycket intressant — de i undersökningen medtagna kostnaderna med endast högst 4 procent från kostnaderna i Stockholm. Man har ju i utredningen haft kostnaderna i Stockholm som bas och mätt i förhållande till dem på övriga orter i landet. Frågan om lönegrupperingssystemet bar nu blivit ett förhandlingsspörsmål, och utskottsmajoriteten menar därför att riksdagen inte skall ge något uttryck för hur man framöver skall handla i denna fråga. Det är en synpunkt som i och för sig måhända kan vara förklarlig. Vi har nu ganska långt kvar till nästa förhandlingsomgång, och de som står bakom reservationen anser att det kan finnas skäl att man inför kommande förhandlingar aktualiserar frågan om avveckling av lönegrupperingssystemet. Den ståndpunkten intar också jag och jag yrkar därför bifall till reservationen av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! När jag med några ord skall motivera min anslutning till reservationen beträffande lönegrupperingens avveckling kan jag bl.a. hänvisa till mitt anförande den 22 november i samband med civilministerns svar på min interpellation i ortsgrupperingsfrågan i anledning av att denna inte realbehandlats vid årets löneförhandlingar.

1964 års dyortsundersökning, som berörde priser, bostäder, resor och skatter, framlades i december 1965. Den visade att kommunblockens dyrhetstal nu ligger närmare Stockholms än vid tidigare undersökningar. Tio kommunblock i ortsgrupp 3 och 26 i ortsgrupp 4 uppvisar dyrhetstal som motsvarar eller ligger över Stockholms, vars dyrhetstal har satts till 1000. Drygt hälften av blocken med två tredjedelar av landets befolkning har erhållit indextal 960—21 039. Denna senaste undersökning har sålunda enligt min mening bekräftat vad ortsgrupperingsutredningen konstaterade 1957, när den föreslog en successiv avveckling av ortsgrupperingen för såväl skatter som löner. I proposition 1963 nr 54 uttalade Kungl. Maj:t att syftet med 1964 års dyrortsundersökning skulle vara att ge underlag för en revision av gällande lönegruppering. En sådan revision har också förutsatts av 1958 års B-riksdag. Förra årets riksdagsbeslut gav ju de offentliga tjänstemännen full förhandlingsrätt, och däri innesluts naturligtvis också frågan om dyrortsgruppering. Härvidlag är jag helt ense med civilministern liksom med femte avdelningens ordförande, vilken helt säkert kommer att understryka detta. Det är nu en sak. Men riksdagen, som har haft ett otal diskussioner i frågan och uttalat sig för en reformering av ortsgrup peringssystemet, liksom också regeringen kan naturligtvis inte hindras att ha en mening och desslikes ge uttryck åt denna mening. Av vissa uttalanden om frågans behandling vid årets avtalsförhandlingar synes framgå, att arbetsgivarpartenstaten och dess förhandlingsorgan inte haft något särskilt intresse av att närmare gå in på frågan. Det är denna passivitet som jag har påtalat. Det finns alltså anledning att ge uttryck åt uppfattningen, att frågan om lönegrupperingens avveckling bör aktualiseras i samband med kommande löneförhandlingar för tiden efter den period för vilken avtal nu slutits. Till dess bör — som jag ser saken — såväl avtalsverket som arbetstagarparten ha penetrerat frågan, så att en acceptabel lösning kan åstadkommas. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Dyrortsgrupperingen har överlevt sig själv. 1964 års dyrortsundersökning ger bevis för detta. Man har där utgått från stockholmspriser och satt Stockholms dyrhetstal till 1000, medan riksgenomsnittet enligt denna undersökning ligger så högt som vid 1 003,63 enheter. Vidare framgår av undersökningen att Stockholms stad och ytterligare tre kommunblock, som ligger i den högsta lönegruppen, är billigare att leva i än genomsnittet av rikets kommuner. Å andra sidan är åtta kommunblock som nu ligger i lägsta ortsgrupp, dyrare att leva i än genomsnittet. Av Stockholms läns 24 kommunblock är det enligt undersökningen endast fem som har ett lägre dyrhetstal än Stockholms stad. Av dessa fem kommunblock som har ett lägre dyrhetstal ligger två i högsta ortsgrupp, medan de flesta av Stockholms läns kommunblock som har ett högre dyrhetstal ligger i lägre ortsgrupp. Detta är några exempel som visar hur orimligt systemet är. Jag anser dessutom att det är oanständigt att främst de lågavlönade drabbas av dyrortssystemet. Den som får lön i 3-ort och löneklass 8 har knappt 89 procent av samma lön i 5-ort. Motsvarande siffror för löneklass 18 är drygt 92 procent, medan man i löneklass 30 hålls nästan skadeslös av systemet och får ut nära 98 procent av lönen i ortsgrupp 5. Och högre upp på löneskalan föreligger ingen skillnad alls. Finns det något skäl till att de högavlönade skall ha samma lön oavsett bostadsort, medan de lågavlönade skall tvingas leva på en lägre lön på vissa orter? Vi är väl alla här i kammaren motståndare till olika former av diskriminering av befolkningsgrupper. Låt oss då medverka till att avskaffa den bosättningsdiskriminering som <dyrortssystemet innebär! Tveksamt är om detta system någon gång har varit berättigat. Det är väl arbetsinsatsen och utrymmet för lönehöjningar som skall vara avgörande för lönesättningen, varvid mottot bör vara lika lön för lika arbete oavsett var inom landet arbetet utföres. Nu sägs att frågan om dyrortsgruppering är en avtalsfråga. Det är väl ändå den obotfärdiges förhinder — ett försök att komma ifrån ett obehagligt ansvar. Riksdagen fattade år 1919 beslut om lönegruppering och har vid flera senare tillfällen på nytt beslutat i frågan. Då är det väl också riksdagens sak att upphäva sitt eget beslut — detta kan inte överlåtas åt andra. Riksdagen beslutar dessutom i många avtalsfrågor där förhandlingsrätt finns, t.ex. om arbetstider, sociala förmåner för arbetstagare och hyresreglering. Jag kan inte förstå varför just lönegrupperingsfrågan skulle vara fridlyst. Nej, låt oss va ra solidariska med de i dubbel bemärkelse lågavlönade som länge nog har lidit orättvist av lönegrupperingen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Det är ju, som det tidigare sagts, så att den s.k. dyrortsfrågan har varit föremål för debatter alltsedan systemet infördes. Men det märkliga i debatten under senare år är att man lever kvar i samma föreställning som tidigare, innan hela dyrortsgrupperingen praktiskt hade avvecklats. I dag har vi inget dyrortssystem. De enda rester som finns kvar av det gamla är en förhandlingsuppgörelse som är intagen i kollektivavtalet mellan statstjänstemännens huvudorganisationer och avtalsverket. Ursprungligen fanns fyra grupperingar: skatte-, hyres-, bostadsoch lönegrupperingarna. Av dessa fyra var det egentligen skatteoch lönegrupperingarna som var något så när likartat uppbyggda. De två övriga grupperingarna kunde i vissa avseenden skilja sig ganska starkt från den allmänna indelning som förekom. Under de gångna åren har undan för undan de olika grupperingarna avvecklats — först bostadsoch hyresgrupperingarna, sedermera även skattegrupperingen. Vad beträffar lönegrupperingen har den under det senaste årtiondet utvecklats till en typisk förhandlingsfråga. Jag vill erinra om att den löneplansrevision som genomfördes hösten 1956 helt byggde på en förhandlingsuppgörelse. När ortsgrupp 2 avvecklades var det också resultatet av en förhandlingsuppgörelse. Sedan dess har vi fått den fullständiga förhandlingsrätten, vilken innebär en teknisk omläggning så till vida att den lönegruppering varom vi tidigare förhandlade och varom författning ut färdades numera återfinns i kollektivavtalet. Därför ställer jag mig litet undrande inför dem som ständigt skall motionera om lönegrupperingen. Här har vi i riksdagen beslutat att statstjänarorganisationerna skall ha fullständig förhandlingsrätt, men när det gäller vissa detaljer i de statsanställdas villkor vill man uppträda som något slags förmyndare över personalorganisationerna. Är det inte riktigast — när man beviljat den fullständiga förhandlingsrätten — att överlåta åt personalorganisationerna att själva formulera de yrkanden de vill framställa och själva få ett inflytande över hur totalutrymmet för förändring av löneoch anställningsvillkoren skall utnyttjas? En beställning från riksdagen till avtalsverket att de om tre år skall ge prioritet åt denna fråga kan innebära att praktiskt taget hela det belopp som står till förfogande för förhandlingsuppgörelser — och kanske något mer, jag vet inte med bestämdhet i dag — skall användas till lösande av denna fråga. Kan någon av reservanterna eller motionärerna på något sätt göra anspråk på att representera statstjänstemännens huvudorganisationer eller på ett bättre sätt än dess representanter företräda statstjänarna när det gäller avgörande av hur deras löner och anställningsvillkor skall regleras? Vi bör ändå komma ihåg att vi beslutat om fullständig förhandlingsrätt. Sedan finns det också en annan aspekt på denna fråga. Här talar motionärer och reservanter om spännvidden på det statliga området. Den är 12 procent i botten på löneplanen. Sedan sker som bekant en viss avfasning i löneplanen uppåt. Den avfasningen har sitt motiv i en anpassning till förhållandena på den enskilda sektorn. Men varför för man fram just statstjänarlönernas spännvidd som någonting speciellt oanständigt i lönebilden när vi på den enskilda sektorn har en genomsnittlig spännvidd som är mer än dubbelt så stor som den som förekommer i statsförvaltningen? Jag kan inte exakt ange siffran nu, men den har under många år legat på 27—28 procent; i enstaka fall har lönespännvidden varit över 30 procent. Inom verkstadsindustrien räknar man med 22—24 procents spännvidd för samma arbetsuppgifter. Om man nu har den uppfattningen, att alla i det här landet skall ha lika lön så måste det väl i ännu högre grad gälla den enskilda sektorns förhållanden. Men jag har inte vid något tillfälle uppmärksammat att man velat fatta ett beslut där riksdagen skulle ålägga Svenska arbetsgivareföreningen att ta bort de väsentligt större skillnader i lönespännvidden på den enskilda sektorn än som finns på den statliga sektorn. Herr talman! Vi har diskuterat detta spörsmål så många gånger. Jag tycker att man väl någon gång skulle respektera personalorganisationernas rätt att genom förhandling träffa uppgörelse även på denna punkt om sina löneoch anställningsvillkor utan att komma med särskilda pekpinnar.

Jag ber, herr talman, att med stöd av det anförda få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Man får nästan en känsla av att riksdagsmän bör be om ursäkt för att de motionerar i ett sådant här ärende, men det tror jag inte att vi behöver be någon om ursäkt för. De mo tioner som väckts är ju ett uttryck för att det finns en betydande opinion bakom synpunkten och ståndpunkterna. Det skulle ju vara orimligt, om vi då inte skulle få framföra dem här i riksdagen där de skall framföras. Jag måste säga att jag förundrar mig litet över avdelningsordförandens framställning när han talar om att vi här i riksdagen skulle besluta om dyrortsgrupperingen på det privata området. Det har väl aldrig varit ifrågasatt. Det är på det statliga området som vi har mandat, det är där riksdagen har att yttra sig, och det är ju det området vi yttrar oss om just nu. Sedan är det ju så med denna dyrortsgruppering att den skapar sin egen dyrhet. Det är inbyggt i själva systemet att när den verkar i samhället, så blir det också dyrare på de orter som placerats i högre dyrort. Man konstaterar att man där måste ha högre löner exempelvis på det statliga området. Jag vill hålla med herr Lindholm om att det är en väldig spännvidd på det privata området. Sammantaget skapar dessa två fenomen en dyrhet på de s.k. dyra orterna som i sin tur blir incitament för att kräva kompensation. Det är alldeles klart att vi skall låta personalorganisationerna komma med sina önskemål o. s. v. Det är också känt att det just på detta område vid de senaste förhandlingarna från betydande grupper bland de förhandlande parterna har framförts önskemål om en förändring i berört hänseende. Detta önskemål ville man dock icke stödja. Sedan är det alldeles riktigt att det har blivit en förhandlingsfråga av detta spörsmål, som tidigare varit föremål för beslut i riksdagen. Jag minns mycket väl när den förändringen kom till stånd. Vi har ju också en arbetstidslagstiftning, som även den berörs av förhandlingar. Där blir riksdagens uppgift att i efterhand lagstiftningsvägen fastslå resultatet av förhandlingarna. Det kan då inte vara helt ur vägen att också riksdagen ger en mening till känna inför förestående förhandlingar.

Herr talman! Herr Lindholm säger att vi inte skall använda pekpinnar, men en pekpinne har ju riksdagen tagit fram i och med att man vill behålla nuvarande system — om man nu även efter denna debatt vill behålla det. Herr Lindholm anför vidare att spännvidden är större inom andra sektorer, och det är väl sant, men det är enligt min mening inte riktigt utan fullständigt orimligt att det skall vara så. Detta är emellertid inget försvar för att vilja behålla orättvisorna även på de avsnitt där riksdagen har möjligheter att påverka utvecklingen.

Herr talman! Herr Lindholm menar att vi som har yrkat på successiv avveckling av dyrortsgrupperingen i lönehänseende lever kvar i gamla föreställningar. Det gör vi inte alls. Jag har tvärtom, såväl då jag erhöll svar på en interpellation för fjorton dagar sedan som i dag, motiverat att riksdagen givetvis bör ha rätt att ha en uppfattning i denna sak. När riksdagen för så många år sedan uttalat sin mening i frågan, kan jag inte förstå att den nu måste avsäga sig rätten att framföra denna mening. Vid ärendets behandling i statsutskottet visade det sig att nära 50 procent av ledamöterna var ense med mig. Vid en votering i kamrarna lär det väl inte komma fram någon större förändring i ställningstagandet. Det finns ute i landet en mycket stark opinion i detta spörsmål. Det är inte på något sätt fråga om att vi skall sätta oss som förmyndare över personalorganisationerna, inte ens om att begära prioritet för denna fråga vid avtalsför handlingarna, Talet om de partitaktiska spekulationerna har inte fog för sig. Det hör i varje fall inte samman med sakfrågan. För min del hoppas jag att den arbetsgrupp som arbetsmarknadens parter har tillsatt, skall ta upp denna fråga till penetrering och att avtalsverket såsom statens representant då skall inta en positiv ställning.

Herr talman! Herr Nelanders anförande var på sitt sätt ganska intressant. Han erkände utan vidare att det var klart att man icke skulle uppträda som förmyndare för organisationerna i denna fråga utan att det bör vara organisationernas sak att fälla avgörandet. Herr Nelander ville inte heller göra gällande att ett bifall till reservationen skulle innebära en prioritering av denna fråga vid förhandlingarna. Varför kan herr Nelander då inte överlåta åt organisationerna att göra den bedömningen själva?

Låt då organisationerna själva få avgöra vilka yrkanden de skall prioritera vid nästa avtalsförhandling. I annat fall tar vi på oss rollen som förmyndare över organisationerna, och då blir den fria avtalsmarknaden en fiktion.

Herr talman! Jag har vid så många tillfällen här i kammaren tagit upp frågan om dyrortsgrupperingen — både i interpellationer och på annat sätt — att ingen som följt dessa debatter kan sväva i tvivelsmål om min uppfattning i denna fråga. Allra minst kan statsutskottets ärade talesman, förutvarande civilministern herr Lindholm, och den nuvarande civilministern herr Gustafsson göra det. Särskilt har jag bönat för min fäderneö, icke enbart på grund av den lokalpatriotism som säges vara ett särskilt utmärkande drag för gotlänningarna, utan därför att det framförts — som jag tycker — välgrundade skäl för en uppflyttning av Gotland till högre dyrort. Detsamma gäller några kommuner i storstockholmsområdet.

För övrigt var jag med och argumenterade mot ortsgrupperingen av löner och skatter i de livliga och ibland ganska hetsiga dyrortsdebatterna under 1940-talet. Nu skall jag inte fördjupa mig i historien, d. v. s. i tillkomsten i början av detta århundrade av detta lönesystem, som väckt och fortfarande väcker så mycken irritation bland löntagarna. Riksdagen har själv en gång knäsatt systemet, men ekvationen har ju hyfsats rätt ordentligt under årens lopp från ursprungligen sju och ett tag till och med nio ortsgrupper med bokstavsbeteckningen A—I till numera tre ortsgrupper med beteckningen 3, 4 och d. Skattegrupperingen försvann helt för fem år sedan. Ortsgrupperna 1 och 2 avvecklades, som herr Lindholm redan nämnt, i samband med löneuppgörelsen mellan de statsanställda och civildepartementet, alltså långt innan den nu gällande förhandlingsordningen sjösattes vid det senaste årsskiftet. Vad meningsskiljaktigheterna i denna fråga nu gäller är hur man skall komma vidare. Ingen bestrider att dyrortsgrupperingen i och med tillkomsten av den nya förhandlingsordningen utgör ett led i löneplanens utformning och numera är en förhandlingsfråga. Såväl utskottsmajoriteten som reservanterna är helt eniga i det avseendet; det är alltså inte om den saken som striden nu står. Den tidigare dyrortsnämnden som prövade omflyttningar inom dyrortssystemet har upphört. Dess uppgifter har enligt gällande kollektivavtal överflyttats till parterna, som har att komma överens om lönegrupperingen och även om uppflyttning av viss ort eller viss grupp av orter. Även mina vänner på Gotland är på det klara med att så är fallet. Som bekant framförde löntagarorganisationerna i årets avtalsrörelse — den saken har redan nämnts av herr Nelander — krav på uppflyttning av vissa orter och områden till högre dyrortsgrupp. Bland dessa befann sig till min stora glädje även Gotland, Det blev emellertid ingen justering i årets avtal. Vad kan anledningen till detta vara? Jag kan inte tolka det på annat sätt än att löntagarorganisationernas förhandlare hade att väga förslag om ändring i dyrortsgrupperingen mot förslag om procentuella lönejusteringar och lönegradsuppflyttningar. Eftersom man till sist ändå träffade en överenskommelse måste dessa senare önskemål ha vägt tyngre i vågskålen, Riksdagens lönedelegation har på riksdagens vägnar godkänt ramöverenskommelserna om lönerna. Frågan är då vad som skall ske härnäst. Det i år träffade avtalet gäller tre år, 1966—1968. Den nya förhandlingsrätten gled ju inte ut på det oroliga avtalshavet alldeles friktionsfritt, som vi kanske hade väntat, men vi får väl hoppas att färden blir både lugnare och stadigare i fortsättningen än den blev i år. Vi har anledning att vara aktsamma med denna föga prövade och kanske ännu så länge en aning bräckliga farkost, som så nyligen sjösattes, och inte göra farleden besvärligare än den behöver vara. Jag hyser vissa betänkligheter härvidlag beträffande reservationens formulering. Den innebär, såvitt jag förstår, att riksdagen skall uttala sig om hur fördelningen inom löneramen bör ske. Men även det är parternas sak att avgöra. Det är parterna som skall bestämma hur mycket man vid uppgörelsen skall lägga på procentuella lönejusteringar, hur mycket man skall lägga på lönegradsuppflyttningar och hur mycket man skall lägga på uppflyttningar av ortsgrupper. Lönespännvidden är ju för övrigt, som herr Lindholm redan berört, i många fall betydligt större på den enskilda arbetsmarknaden än den är inom det statliga området. Det finns dessutom kallortstillägg i Norrland, så det finns ju redan en annan sorts lönegruppering för Norrlands del. Det är väl ingen som reflekterar på att ta bort den när man talar om avvecklingen av dyrortsgrupperingen. I samband med den nya förhandlingsordningens införande underströks eftertryckligt att man måste visa förtroende för parternas förmåga och ansvarskänsla att själva klara upp motsättningarna, utan statsmakternas inblandning. Jag tror att man når bättre resultat ge nom att hysa detta förtroende för parterna att göra den fördelning de finner lämpligast. Om jag inte är felinformerad kan lönegrupperingen aktualiseras i samband med de förhandlingar om C-listan som skall föras även under den nu löpande treårsperioden, I så fall skulle löntagarna inte behöva vänta till treårsperiodens utgång med att aktualisera kravet på en uppflyttning av viss ort eller vissa orter. Om man finner att utrymmet inte är så stort att man kan avveckla hela ortsgrupperingen — vilket enligt vad civilministern nämnde i våras skulle kosta mellan 450 och 475 miljoner kronor om man räknar med pensionerna — kan det tänkas att man ändå har så stort utrymme att man kan flytta upp vissa orter som man finner är klart felaktigt ortsgruppsplacerade. Då kan man alltså vid dessa förhandlingar komma ett steg vidare på vägen. Medlemmarna i statstjänstemannaorganisationerna kommer — det kan vi förutsätta —- att framföra sin mening till sina förhandlare, och det är också den rätta vägen att gå. Vill statstjänstemännen ha en fri förhandlingsrätt liknande den som gäller för den enskilda arbetsmarknaden — och det har man begärt och fått efter många års utredningar, överläggningar och även förhandlingar — så får man också ta konsekvenserna av denna fria förhandlingsrätt. Man kan inte ha både en fri förhandlingsrätt och riksdagen som något slags reservingång när man i avtalsrörelsen inte uppnår de resultat man önskade. Nu har parterna i varje fall ett mycket omfattande material — hur tillförlitligt det är kan jag inte yttra mig om — 1 »Dyrortsundersökningen 1964», som omfattade prisjämförelser mellan Stockholm och 281 kommunblock. Man har gjort 91 000 prisnoteringar fördelade på 37 000 butiker, så nog har man ett vidlyftigt material att stödja sig på. Undersökningen visar, att det fortfarande finns skillnader i kostnadsnivån mellan orterna, men också att många orter inte är riktigt placerade. Vi bör överlåta åt parterna att vid de fria förhandlingar, som var avsikten med den nya förhandlingsordningen, klara upp fördelningen av den lönepott som föreligger vid avtalsförhandlingarna. Parterna har bättre insikt och kunskaper om läget och om vad som kan och bör göras. Det är den uppfattning jag för min del har funnit i majoritetens i statsutskottet mening, och jag kan inte finna annat än att den är sakligt riktig. Jag kommer därför att rösta med majoritetens förslag.

Herr talman! Att dyrortsgrupperingen är orättvis torde inte råda några delade meningar om. Ju längre den upprätthålles, desto orättvisare ter den sig för de löntagargrupper, som råkar bo inom orter som räknas till 3 eller 4 och som gärna jämför sina löner med dem som utgår i Stockholm. Det kan vara intressant att läsa om resultatet av den dyrortsundersökning som genomförts, men den saknar enligt min mening ett riktigt verklighetsunderlag. Det måste vara mycket svårt att exempelvis övertyga gävleborna om att det skall vara 3 procent billigare att leva och bo i Gävle än i Stockholm. Underligheter i motsatt riktning ger besked om att det skulle vara dyrare att bo i Bergsjö kommun i Hälsingland än vad det är att leva och bo i Stockholm. Därmed vill jag ha sagt att statistiken är en sak men verkligheten en annan sak. Nu drabbas inte bara statsanställda av dessa underligheter. I många kollektivavtal återfinns de s.k. dyrhetsvärderingarna. De utgående lönerna för de anställda följer genomgående denna orättvisa gruppering. Det är därför som lag med tillfredsställelse noterar tillkomsten av ett stort antal motioner, vilka har det gemensamt att de önskar en rättvisare ordning på detta område. Det bara förvånar mig att det inte redan 1962, då jag motionerade i ämnet, kunde förmärkas någon sådan aktivitet från andra motionärers sida. Men även om denna aktivitet är något senkommen, får man väl nu säga bättre sent än aldrig. Tiilkomsten av statens avtalsverk har nu Ööverflyttat avgörandet beträffande de statsanställdas löner från riksdagen till de avtalsslutande parterna. Jag tror att det är en bättre ordning än den som rådde tidigare. Dyrortsgrupperingen får emellertid alltjämt spela roll som normgivande vid avtalsförhandlingarna och upprätthåller därmed denna orättvisa för hundratusentals arbetare och tjänstemän. Man kan då säga att det inte är riksdagens sak att bestämma, utan. att avgörandet tillkommer de avtalsslutande parterna på arbetsmarknaden. Det är formellt riktigt, men då måste det också tillkomma statsmakternas myndigheter att tillhandahålla sådana statistiska uppgifter som speglar verkligheten på ett riktigare sätt än vad som nu har presenterats. Jag är angelägen om att understryka att detta inte bör uppfattas som en anmärkning mot statistiska centralbyrån, därför att jag tror mig förstå dennas svårigheter att få fram verklighetsbetonade siffror. Jag ville bara, herr talman, understryka att jag rent principiellt är enig med herr Lindholm om tågordningen när det gäller de anställda, deras löneförmåner etc., men jag är lika angelägen om att understryka att man måste få fram ett betydligt mer omfattande och på verkligheten grundat sakmaterial för att kunna komma fram till riktiga förhandlingar.